Fru talman! Det är djupt beklagligt att den socialdemokratiska regeringen misslyckats med att föra en offensiv jämställdhetspolitik. Vi kan konstatera att det gått bakåt med jämställdheten. När vi hade centerledda regeringar var det däremot full fart framåt. Vi fick jämställdhetslag och jämställdhetsombudsman. Vi hade en statlig jämställdhetskommitté som drev en mängd projekt, exempelvis på områdena arbetsliv, skola och idrott. Vi satte fart på kvinnoforskningen. Vi höll i gång debatten. Vi bildade opinion. Ute i landet inrättades jämställdhetskommittéer i kommuner och landsting. Kvinnorna började räta på ryggarna. Det hände saker och ting. Tidningarna skrev. Så kom regeringsskiftet 1982. Knappt hade regeringen tillträtt förrän den statliga jämställdhetskommittén försvann. Arbetet skulle fortsätta i regeringskansliet, hette det. Det blev tyst. En utredning som gjorts inom regeringskansliet kom fram till att det enda organ som fick godkänt var JämO —- jämställdhetsombudsmannen. Det är en ödets ironi att socialdemokraterna hårt motarbetade och även röstade mot inrättandet av JämO. Visst har olika jämställdhetsministrar talat och skrivit mycket vackert om jämställdhet under de senaste åren. Så även Ingela Thalén, men det är till intet förpliktande önskelistor. De småbelopp som anslagits till projektverksamhet för att öka kvinnorepresentationen har i vanlig socialdemokratisk ordning delats ut till organisationer som står socialdemokratin nära. Pengarna går till de försumliga och till de redan rika. Till kvinnoorganisationer som verkligen sliter med frågan fanns det däremot inga pengar. Nog klingade det något falskt då jämställdhetsministern på Kvinnor kan-mässan i Jönköping som huvudbudskap basunerade ut att mer pengar till jämställdhetsarbetet skulle anslås. Som Kersti Johansson tidigare framhållit har vi i centern gått på en annan linje när det gäller att fördela pengarna. Det är fel att premiera och ge pengar till organisationer som inte nominerar kvinnor. Ställ krav på dem, och låt det bli konsekvenser om de inte sköter sig! Ge i stället pengarna till kvinnoorganisationerna! Där gör de större nytta. När Ingela Thalén, arbetsmarknadsoch jämställdhetsminister, presenterade den proposition som vi nu behandlar framhölls att jämställdhetsmålet måste uppnås genom en aktiv fördelningspolitik. Det är en slutsats som jag till fullo delar. Flertalet kvinnor arbetar i låglöneyrken som t.ex. vård, service och kontor. När kvinnorna dessutom tar sitt föräldraansvar och därför förkortar sin arbetstid försämras inkomsterna ytterligare. Och det är förvärvsinkomsten som räknas. Vårt sociala trygghetsnät är dessutom konstruerat så att lönens storlek avgör hur hög ersättningen blir vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet samt hur mycket vi får i pension. Till och med nämndemannaarvodet är numera beroende av lönen från yrkesarbetet. Detta är ett system som ofrånkomligen diskriminerar kvinnor. Vi kan konstatera att det inte är lönsamt att vara kvinna. Vad har då den socialdemokratiska regeringspolitiken gett för resultat från fördelningssynpunkt? Har de kvinnor som tillhör låginkomstgrupperna fått det bättre? Konsumentverkets senaste beräkningar presenterades nu i vår. Av dessa framgår att det den senaste tioårsperioden skett en nedgång i privat ekonomi. Minskningen av hushållens tillgångar, sedan de nödvändigaste utgifterna är betalda, har i största utsträckning drabbat låglönegrupperna. Ett par med ett barn i femårsåldern har, om de tillhör låglönegrupperna, förlorat 600 kr. i månaden, medan samma hushållstyp i höglönegruppen bara förlorat 100 kr. i månaden. Med andra ord: klyftorna har vidgats. De redan rika har kunnat öka förmögenheterna. Finansvalpar, fusionsmästare eller de som kan sälja bostäder i Stockholms innerstad tillhör vinnarna. Det är nästan uteslutande män som tagit hem vinsterna av regeringens ekonomiska politik. Visst kan det vara bra att det finns människor som tjänar pengar, men oftast är det någon annan som får betala. Det är t.ex. snabbköpskassörskan från Fisksätra, kontorsassistenten från Ödeshög eller hemvårdsbiträdet från Sorsele, alltså kvinnor som har tunga och påfrestande jobb och som dessutom har omsorg om hem och barn. De får minsann vända på slantarna för att få dem att räcka till. Det finns också många kvinnor som inte kan få ett förvärvsarbete på hemorten. Att många inte kan få pengarna att räcka till ser vi i statistiken över socialhjälpstagare. Trots goda tider ökar antalet personer som måste få ekonomisk hjälp. De behöver också hjälp längre perioder än tidigare, vilket är en ny alarmerande utveckling. På detta sätt kan jag fortsätta och med exempel visa att den socialdemokratiska regeringens politik lett till att de rika har blivit rikare och de fattiga fattigare. Och det är i första hand kvinnorna som drabbas. Jag vill gärna tro att Ingela Thalén menar allvar och verkligen vill få till stånd en aktiv fördelningspolitik. Men jag inser vilket gigantiskt arbete som krävs för att ändra nuvarande inriktning. Förutom löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden är skillnader i arbetstiden mest framträdande. Mestadels förvärvsarbetar kvinnor deltid, män heltid. Kvinnors genomsnittliga arbetstid i hemmet motsvarar heltid, mäns kort deltid. Många kvinnor har valt att förkorta sin arbetstid för att kunna komibinera yrkesarbete med ansvar för hem och barn. Deras genomsnittliga arbetstid i förvärvsarbete är i dag 30 timmar i veckan mot männens drygt 40 timmar. För oss centerkvinnor är det en självklarhet att kvinnors arbetssituation måste finnas med i bilden då arbetstiden förkortas. Därför är vårt krav i första hand en förkortning av den dagliga arbetstiden. Härvidlag är vi för övrigt också ett enigt centerparti. Inom socialdemokratin däremot finns de som mycket hårt kräver en sjätte semestervecka. De tunga ordförandena i fackföreningsrörelsen Stig Malm och Leif Blomberg har tagit till brösttoner för att få ytterligare en semestervecka och vill göra detta till en stor politisk valfråga. Det skulle vara av intresse att höra vad jämställdhetsminister Ingela Thalén har för uppfattning om arbetstidsförkortning. Vad skall det stå i det socialdemokratiska valmanifestet? Skall herrarna i fackförbundstoppen med sina gammelmansögon eller det socialdemokratiska kvinnoförbundet, som åtminstone tidigare krävt förkortning av den dagliga arbetstiden, bestämma inriktningen? Slutligen några kommentarer till det som Gustav Persson förde in i debatten i går. Enligt den socialistiska doktrinen går klasskampen före könskampen. Jag måste säga att jag blev mycket förvånad över att den här doktrinen lever kvar hos dagens socialdemokrater. Jag undrar om jämställdhetsministern delar Gustav Perssons uppfattning härvidlag — enligt min uppfattning är detta nämligen en fundamental felsyn. Det är faktum att i varje yrkesgrupp, på varje arbetsplats är det kvinnorna som har de lägst betalda jobben, de mest rutinbetonade jobben osv. Som vi ser det i centerpartiet är arbetet för bättre jämställdhet en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. Det finns alltså ingen motsättning härvidlag. Med det anförda vill jag yrka bifall till centerreservationerna.

Fru talman! När det socialdemokratiska kvinnoförbundet år 1972 som den första politiska organisationen i Sverige krävde sex timmars arbetsdag, fick det kravet mycket stor uppslutning bland kvinnorna. Det var ganska naturligt, eftersom kravet var sprunget ur i första hand barnens och kvinnornas behov. Barn behöver sina föräldrar, och det var nästan uteslutande kvinnor som hade en nära relation till sina barn. Kvinnorna, som i hög utsträckning kommit ut på arbetsmarknaden på 1960-talet, blev mycket snart klara över att kombinationen heltidsarbete och föräldraskap var omöjlig. Samtidigt var dess bättre medvetenheten och viljan att inte tvingas välja mellan dessa två ting uppenbar och därför tedde sig kravet på ett förändrat arbetsliv som alldeles nödvändigt. Med detta exempel — som är ett i en lång rad — vill jag belysa den förankring som de förslag och åsikter som det socialdemokratiska kvinnoförbundet driver har bland kvinnor. Grunden för jämställdhet är för oss att alla vuxna, kvinnor och män, är individer med rätt att bestämma över sina egna liv. Bara människor med egenvärde, som tillåts leva sitt liv, förblir i längden lyckliga människor. Man kan också uttrycka saken som så, att den individuella friheten, att själv kunna ta ansvar och bestämma över sitt liv, är en förutsättning för jämställdhet. Har man den definitionen måste man också ställa följdfrågorna: Hur uppnår man detta mål? Hur utvecklas kvinnor till i grunden fria och självständiga människor? Inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet anser vi att den egna försörjningen är det som skapar frihet. Det är i grunden samma motiv som den tidiga arbetarrörelsen förde fram för att frigöra sig från förtryck och förnedring: " Att inte behöva ”be om”. "Att inte som vuxen vara ekonomiskt beroende av någon annan. + Att inte leva genom någon annan. Kvinnohistorien är fylld av kvinnor som ”bett om”, varit beroende och levt genom sina män. Det är historia och skall just så förbli. Därför är sysselsättningen en central fråga för oss inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Rätten till arbete som man kan leva på står överst på den politiska dagordningen. På 1960 och 1970-talen ökade den kvinnliga förvärvsfrekvensen mycket markant. Det var bra. Smolk i bägaren var dock att kvinnorna kom in i lågavlönade jobb, och på grund av att förvärvsarbete och föräldraskap var oförenliga ”valde” man deltid. Det medförde att målsättningen förvärvsarbete som grund för ekonomiskt oberoende inte kunde nås. Och fortfarande återstår mycket att göra innan vi kommit så långt. Fortfarande är inkomstskillnaderna stora och den tudelade arbetsmarknaden finns kvar. Jämställdhetspropositionens förslag är här viktiga steg på väg. Jämställdhetens grund är alltså den egna försörjningen. Genom den når man också andra delar i jämställdhetsarbetet, nämligen lika möjligheter och ansvar. Att delta i samhällsbygget är ett ansvar som kvinnor såväl som män måste åta sig. Där pekar representationsutredningen på stora brister, och målet är enligt vårt kvinnoförbund en jämn könsfördelning i de olika beslutande församlingarna. Även här kommer förvärvsarbetet in. Här kan vi nämligen tydligt se vilket värde ett förvärvsarbete har — utöver att ge en egen inkomst. På arbetet börjar man diskutera sina villkor. Kanske handlar det först om hur det är på jobbet. Man börjar ifrågasätta det som inte är riktigt bra och ställa krav på förändring. Samma tänkande utvidgar sig till andra delar av samhället, och så skapas ett intresse för samhällsbygget. Så har det varit i historien, så kommer det att vara framöver; människors ställning i samhället har varit och kommer att vara kopplad till deras ställning i produktionen. Fru talman! En viktig förutsättning för kvinnors förvärvsarbete och jämställdhet är en utbyggd barnomsorg. Men barnomsorgen har också ett egenvärde. Barnomsorg är inte enbart en tillsynsfråga. Tillsynen är ett motiv av tre. De övriga motiven är det sociala och det pedagogiska. Barn av i dag behöver fler relationer med vuxna och andra barn än dem som familjen kan erbjuda. Hela livet lever man i dag i olika kollektiv: i skolan, i arbetslivet, i familjen, i grupper på sin fritid. Ingen kan i dag leva ett ensamliv — därför det sociala motivet i barnomsorgen. Det pedagogiska består i att det vuxenliv barnen så småningom kommer ut till är så mycket mer komplicerat i dag än för bara 20 år sedan, att de små barnens pedagogiska fostran, som i huvudsak skall skötas av föräldrarna, behöver det komplement som en god barnomsorg utgör. Tyvärr är komplementet — bra barnomsorg — i dag så fördelat att det på sina håll förstärker skillnaderna mellan olika grupper och deras barn. SACO och TCO har varit duktiga att på ett tidigt skede inse nyttan av daghem. Nu är det andra gruppers tur. Därför är beslutet om en utbyggd barnomsorg för alla barn senast 1991 nödvändigt också av rättviseskäl och fördelningspolitiska skäl. Fru talman! En fråga i jämställdhetsdebatten som vi inte kommit så långt med, och som vi kanske har diskuterat alltför litet, är männens förändrade roll. Jämställdhet handlar ju nämligen inte bara om att kvinnor skall ut i förvärvslivet, skall åta sig politiska uppdrag osv., utan också om att männen skall ta del i det hemarbete som kvinnor av tradition alltid svarat för. Inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet menar vi att föräldraförsäkringens utformning kan spela en avgörande roll för männens inställning till barn och hem. Det är oerhört viktigt att männen motiveras att ta ett större ansvar och att ta ut en större del av föräldraförsäkringen än vad som sker i dag. I en kommande utbyggnad är det vår önskan att tiden delas mellan kvinnor och män. En lagfäst kvotering skulle förutom det positiva i relationen pappa-barn innebära ett stöd för de många män som i dag mer eller mindre uttalat blir mobbade på sina arbetsplatser, när de vill ta ut sin rätt till tid med barnen. Fru talman! Gårdagskvällens och dagens debatt om jämställdhet är intressant, även om den inte skiljer sig särskilt mycket från tidigare års debatter i detta sammanhang. De borgerliga partierna har två gemensamma grunder för sin jämställdhet. För det första vill man avskaffa de offentliga monopolen. För det andra gäller det deras gemensamma förslag. till vårdnadsbidrag. I övrigt är de lika splittrade som annars. Man kan konstatera att inget av de borgerligas förslag på något avgörande vis medverkar till jämställdhet för de stora grupperna. Vi hörde i går av moderaternas företrädare t.ex. att individen inte har något värde för oss socialdemokrater. Så uttryckte sig nämligen Ingrid Hemmingsson. Ni pratar bara om grupper och ni ställer olika grupper mot varandra och vill ha en utjämning mellan dem, sade hon. Jag vill då återkomma till en fråga som jag tidigare har ställt och som vi diskuterade i fjol: Hur är det med familjen? Är inte familjen en grupp? Den gruppen talar ni er ju varma för. Däremot talar ni sällan om individen i gruppen familjen. För oss socialdemokrater har varje individ, också i familjen, ett egenvärde. Därför stöttar vi kvinnor i familjen. Att ni för övrigt inte vill tala om grupper och gruppers olika relationer till varandra förstår jag, för det är ju genom att sluta sig samman som man vinner styrka. Det är en historisk erfarenhet som vi inom arbetarrörelsen har. Vi har också den historiska erfarenheten att vi på denna punkt alltid har blivit motarbetade. Moderaterna har ju alltid försökt att bekämpa oss i detta avseende. Vidare sade Ingrid Hemmingsson att barnfamiljerna i dag inte har någon frihet i fråga om valet av barnomsorg. Men med tanke på de förslag som ni moderater har gemensamt med de andra borgerliga partierna och som, om de förverkligas, bl.a. skall finansieras genom sänkta statsbidrag och ökade avgifter måste jag fråga: Hur blir det då med valfriheten? Vem skall bygga och bekosta vad som behövs inom barnomsorgen i det läget? Skall familjerna själva göra det? Helt klart är ändå att med den dränering av kommunernas ekonomi som ni i olika sammanhang föreslår skall genomföras klarar kommunerna inte att sköta den barnomsorg som föräldrarna i dag faktiskt efterfrågar. Dessutom säger sig moderaterna värna om de familjer där en vill stanna hemma. Man kan då fråga sig hur dessa familjer skall klara sin ekonomi. Med 41 kr. per dag är det ganska svårt. Sedan skulle jag vilja ta upp en annan fråga, som jag vet att moderaterna driver. Det gäller de övriga förmåner som familjerna i dag faktiskt har. Ni vill ju tillsammans med folkpartiet på sikt avskaffa bostadsbidraget. Men detta bidrag betyder väldigt mycket för just gruppen barnfamiljer. Och hur är det med barnbidraget? Ni har gått emot höjningen av barnbidraget och säger att ni på sikt vill avskaffa detta bidrag och ersätta det med någonting annat. Men barnbidraget är ju ett ovärderligt tillskott för barnfamiljerna och betalas ut lika för alla. Ni vill minska kompensationen för föräldraledigheten till 80 26. Folkpartiet däremot vill höja barnbidraget, och det är vackert. Det skall man göra tillsammans med centern i en eventuell borgerlig regering. Man vill finansiera en höjning av barnbidraget genom att ta bort mjölksubventionerna. Men se det vill inte centern! Jag måste säga att jag tycker synd om barnfamiljerna, speciellt i moderaternas Sverige. I dag är det så, att en enförsörjarfamilj med t.ex. fem barn kan få ett tillskott på 82 794 kr. per år i form av bostadsbidrag och barnbidrag. Men hur mycket får en fembarnsfamilj i moderaternas Sverige? De borgerliga partierna tycks ha ett gemensamt, vid sidan av de två saker som jag tidigare nämnde när det gäller jämställdheten. Man använder nämligen denna som ett vapen i sin privatiseringskampanj. Jämställdhet får vi om vi bara privatiserar riktigt ordentligt. Fru talman! Kvinnors rätt när det gäller egen försörjning, en jämställd arbetsmarknad, en jämn fördelning av politiska uppdrag, en god barnomsorg för alla barn, en utbyggd föräldraförsäkring och kortare daglig arbetstid är enligt de socialdemokratiska kvinnoförbunden en absolut grund för jämställdhet. Jag vill gärna avsluta med att säga några ord om det som jag inledningsvis talade om, nämligen arbetstiderna. På 70-talet tvingades kvinnorna att välja — och de fick själva betala — mellan sextimmarsoch fyratimmarsdag. Det har kostat, och kommer att kosta, kvinnorna avancemangsmöjligheter, fortbildning, pengar och framtida pensionspoäng. Det är därför en generell arbetstidsförkortning är så viktig. I dagarna har den framtida arbetstiden diskuterats, och vissa tidningar och debattörer anser att det nu är dags att skrota sextimmarsdagen. Det är klart att sextimmarsdagen i valet mellan ett friår mitt i livet, längre semester, lägre pensionsålder och flexibel arbetstid kanske förefaller oglamorös. Men vardagen är ju oftast oglamorös. Inga Lantz påpekade mycket riktigt i går att det är vardagen vi lever i. Därför är det viktigast att vi kan förändra den. Alla som har-— eller har haft — barn, heltidsarbete och kanske något intresse vid sidan om vet att umgänget med barnen, städning, mat och tvätt inte låter vänta på sig tills det där friåret infaller eller till pensionsåldern. Alla dessa saker, som är nödvändiga för att familjen skall fungera, finns där varje dag hela veckan, ja, varje månad hela året. Om man begriper det och om man i övrigt förstår något om grunden för jämställdhet, är man fortfarande beredd att kämpa för det som 1972 bara var en vision men som i dag är en nödvändighet för att jämställdheten skall bli verklighet. Det handlar alltså om en daglig arbetstidsförkortning, om sex timmars arbetsdag!

Fru talman! Margareta Winberg talade väl — men ack, vilket avslöjande anförande! Hur mycket hon än talade om rätten att bestämma och om valfriheten, var det ändå bara fråga om styrning och åter styrning. Hur skall sex timmars arbetsdag för alla betalas? Vad händer med den som vill arbeta mer eller den som vill arbeta mindre? Vad händer med den som vill ha längre semester? Kom ihåg att människor under olika perioder i livet har olika behov! Grunden för jämställdhet är rätten att bestämma över sitt liv, sade Margareta Winberg. Ja, men varför får inte familjemedlemmen valfrihet att bestämma över sitt liv, om rätten att välja livsform och rätten att välja den barnomsorg som familjen själv tycker är bäst? Varför skall vi politiker bestämma vilka barnomsorgsformer som skall finnas? Varför skall vi inte ge föräldrarna rätt att bestämma i dessa avseenden? Varför skall man inte kunna välja arbetsgivare? Varför skall en offentligt anställd kvinna inte kunna välja att arbeta hos en enskild arbetsgivare eller att starta eget och varför skall hon inte själv kunna välja inriktning? Varför arbetar ni inte för näringsfrihet? Ni säger ju att grunden för jämställdhet är rätten att bestämma över sitt liv. En egen försörjning skapar frihet och lika möjligheter, sade Margareta Winberg. Men så är det ju inte i verkligheten. Kvinnor har ju inte samma möjligheter som män att välja arbetsgivare. En utbyggd barnomsorg är en nödvändighet för barnen, sade Margareta Winberg. Ja, men barn är olika. Därför behövs det olika former av barnomsorg. Barnomsorgen är bra — det kan vi vara överens om —, men ändå måste vi inse att barn behöver olika former av barnomsorg. Det går alltså inte att ha bara en modell. Föräldrar vill, som sagt, ha olika former av barnomsorg. Varför skall vi inte då ge samma stöd till alla former av barnomsorg? Varför skall en familj, som har tur att få en kommunal dagisplats, få en subvention med i genomsnitt 60 000 kr. per år, medan andra som själva får ombesörja sin barnomsorg får 0 kr.? Vad är det för rättvisa? Dessutom måste det väl plåga er socialdemokrater att ni i mycket hög grad gynnar höginkomsttagarna med er barnomsorgspolitik. Det är ju höginkomsttagarna, inte LO-kollektivet, som drar nytta av den kommunala barnomsorgen. Likadant förhåller det sig när det gäller föräldraförsäkringen, som också gynnar höginkomsttagarna. De som har de högsta inkomsterna får nämligen ut åtta gånger mer än en del får. Vad ger det här för bestämmanderätt och vad ger det här för jämställdhet och rättvisa för kvinnorna? Margareta Winberg sade att de stora grupperna inte drar nytta av att monopolen på den offentliga sidan bryts. Jo, att kunna välja arbetsgivare är till fördel för de stora grupperna kvinnor. De 56 90 av kvinnorna som nu arbetar i offentlig tjänst skulle då kunna välja arbetsgivare och få inflytande över sitt arbete.
Fru talman! Margareta Winberg framhöll i vanlig socialdemokratisk ordning att vi inom de icke-socialistiska partierna inte är eniga och att det råder splittring. Det är riktigt; vi är tre partier, och vi har olika uppfattningar. Det framgår av reservationerna vilka uppfattningar vi har i denna fråga. Jag kan ändå framhålla, som jag gjorde i mitt inlägg, att det under de centerledda regeringarnas tid genomfördes mycket för jämställdhetsarbetet. Åtgärderna genomfördes i enighet, många gånger med socialdemokraterna som motståndare, bl.a. jämställdhetslagen och jämställdhetsombudsmannen. Jag tycker nog att splittringen inom ett parti måste vara besvärligare än mellan tre olika partier. När det gäller arbetstidsförkortningen förklarar Margareta Winberg att kvinnorna inom socialdemokratin — jag förmodar att det är samtliga kvinnor —- fortfarande arbetar för en förkortning av den dagliga arbetstiden. Jag tycker att det är bra att ni gör det, men jag inser också att det är mycket besvärligt för er, eftersom ni har starka motståndare. Som jag nämnde, har både Metallarbetareförbundets ordförande och LO-chefen satt sin heder i pant på att det i det valmanifest som socialdemokraterna skall formulera skall finnas med en sjätte semestervecka. I fråga om arbetsvärdering är vi överens om att kvinnorna tillhör låglönegrupperna. Det är från många synpunkter viktigt att värderingen av kvinnornas arbete förändras.

Här är socialdemokraterna mycket återhållsamma. De säger att det skall ankomma på arbetsmarknadens parter att ta initiativ i arbetsvärderingsfrågor. Men hur länge skall vi låta bara dem syssla med de frågorna, Margareta Winberg? Är det inte dags att också vi politiker diskuterar dem?

Fru talman! Ann-Cathrine Haglund tar upp debatten om arbetstiderna och hävdar att man måste vara mer flexibel, att det är familjen som skall bestämma, osv. Jag vill då erinra om den debatt som vi hade i fjol, då moderaterna också talade om att vara flexibel, att familjen själv vet bäst när den vill jobba mycket och inte vill jobba alls, osv. Det har gjorts undersökningar som visar hur det går till när familjen bestämmer och vem som bestämmer inom familjen. Inga Lantz refererade det i går. Enligt dessa ganska grundliga undersökningar är det först männens behov som tillgodoses i familjen — deras arbetstid är helig. Sedan kommmer barnens behov och i sista hand kvinnornas behov. Om man vet att det är så blir man anhängare av en kanske litet mer militant hållning, där man säger att sex timmars arbetsdag för alla är bra för kvinnor, för män och för barn. När det gäller möjligheterna att starta eget och att bryta monopolen vill jag fråga Ann-Cathrine Haglund: När har kvinnor som gått från offentlig till privat verksamhet fått det bättre? När har lokalvårdare t.ex. i Malmö som tvingats från det förhatliga offentliga monopolet till privata fastighetsbolag fått det bättre? Har de fått bättre betalt, bättre arbetstider eller bättre arbetsmiljö? Det vore intressant att få svar på dessa frågor. Beträffande daghem och barnomsorg finns det i dag många olika alternativ. Det finns traditionella daghem, kooperativ, dagmammor och daghem med olika inriktningar som kan få stöd. Det är tydligt att en överväldigande majoritet av svenska folket vill ha det på detta vis. Enligt en undersökning som har gjorts är det bara 4 20 som efterfrågar de alternativ som ni förespråkar. Gunilla André sade att vi inte är eniga inom det socialdemokratiska partiet när det gäller arbetstiderna. Jag vill påpeka att det 1975 skrevs in i vårt partiprogram att sex timmars arbetsdag är målet. På kongressen i fjol antogs samma beslut men med en tidsgräns, dvs. att ett första steg till 36 timmars arbetsvecka skall ha tagits år 2000. Vi är alltså inte så oense som det ibland kan låta i stridens hetta i debatten. Det är kongressbeslut m.m. som gäller. Jag vill ställa en fråga om familjepolitiken, där de borgerliga inte är eniga, som Gunilla André säger. Vilken familjepolitik skall gälla? Vi har fått vetskap om att det är 41 kr. per dag. Men hur blir det med barnbidragen? Skall de vara kvar, eller skall moderaterna som största parti avskaffa dem i en eventuell borgerlig regering? Hur blir det med bostadsbidragen? Skall barnbidragen höjas och mjölksubventionerna avskaffas? Det vore intressant att höra centerns syn på det?
Fru talman! Margareta Winberg lyssnade inte riktigt på vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag sade nämligen precis det som hon sade nu, nämligen att det är kvinnan som gör avkall på sina behov när familjens valfrihet brister. Jag håller helt med om att det är kvinnorna som kommer till korta i dag. Det är just därför som det är så oerhört viktigt att hindren för familjens valfrihet tas bort, att skatterna sänks, att en annan familjebeskattning införs, så att människor kan leva på sin lön, att ett barnavdrag införs och den s.k. fattigdomsfällan därmed undanröjs, så att familjens valfrihet ökar. Jag måste säga att det är självklart att barnbidraget skall vara kvar. Vi vill dessutom införa ett barnavdrag. Jag kan också säga att flerbarnstillägget, som Margareta Winberg gjorde ett stort nummer av, från början var ett moderat förslag. Margareta Winberg talar om kvinnor som kan gå från offentlig tjänst till att starta eget eller ta anställning i enskild tjänst. Men det går inte för en kvinna som arbetar som sjukvårdsbiträde att gå över till enskilda alternativ, för det finns knappast några. Ni socialdemokrater sätter hinder i vägen för detta. Ni hindrar dessa kvinnor från att välja arbetstider, från att välja ett arbete med en annan inriktning, ett annat alternativ, om de inte trivs i den landstingsdrivna vården. Massor av kvinnor gör inte det. De säger det själva, när man talar med dem. Vi blir inte hörda, våra initiativ och vår kunskap tas inte till vara. Det är det som vi vill åstadkomma. En del kan starta eget, andra kan välja att arbeta hos en enskild arbetsgivare. Margareta Winberg säger att det finns olika alternativ inom barnomsorgen. Javisst, det finns några alternativ inom den offentliga ramen. Det är bra det. Det är också bra att det finns föräldrakooperativ och föreningsdrivna daghem. Men om två förskollärare vill starta eget, vill driva ett daghem i egen regi — kanske efter många års erfarenhet och med massor av kunskaper om barns behov och om hur man vill forma barnomsorgen — kan de inte det. Det blir plötsligt någonting fult enligt socialdemokraterna, och då får de inte del av statsbidrag och kommunala bidrag. De kan alltså inte konkurrera. Personaldrivna daghem sätter ni er ju emot. Därmed sätter ni er emot kvinnors möjligheter. Det finns en Sifoundersökning om vårdnadsbidragen och valfriheten, som visar ett massivt stöd för vårdnadsbidrag. Sju av tio vill ha ett vårdnadsbidrag som ger ökad valfrihet. Även inom socialdemokratin är faktiskt en majoritet för vårdnadsbidrag. De vill ha detta för att de vill kunna välja. Ni är ur tiden. Ni vill sätta hinder i vägen för människors vilja, i stället för att tillgodose den, vilket är politikernas uppdrag.
Fru talman! Jag vänder mig först till Margareta Winberg för att ge besked om centerns syn på familjepolitiken. Det torde inte vara obekant att vi från Centerns kvinnoförbund har drivit kravet på ett vårdnadsbidrag, eller en vårdnadsersättning som vi också har kallat det, under mer än 25 år. Nu har vi kommit fram till en kompromiss med de andra partierna, vilket vi ser som ett steg på vägen mot att förverkliga detta. Jag vill också framhålla att det faktiskt var centern som började driva kravet på ett barnbidrag, lika för alla barn. Det är bra, Margareta Winberg, att vi nu har fått klart för oss att det är kongressbeslutet om arbetstidsförkortningen som gäller och att kongressbeslutet säger att det skall vara förkortning av den dagliga arbetstiden. Därmed måste alla andra alternativ således vara ur världen. Jag frågade om Margareta Winbergs syn på arbetsvärderingsfrågorna. Jag förstår att Margareta Winberg inte hade tillfälle att svara. Men det skulle vara intressant att i den sista repliken få någon kommentar. Jag tycker faktiskt att det är ytterst defensivt att bara hänvisa till att det får ankomma på arbetsmarknadens parter att ta initiativ i arbetsvärderingsfrågor, när vi vet att lönesituationen är så oerhört viktig. Margareta Winberg nämnde själv i sitt inlägg hur oerhört viktigt det är att vi får någorlunda rättvisa löneförhållanden mellan kvinnor och män. Borde det inte också vara rimligt att vi får en politisk diskussion om arbetsvärderingsfrågor?

Fru talman! Ann-Cathrine Haglund och jag är tydligen överens om att i familjen har kvinnan en underordnad roll. Det var glädjande att få det erkännandet. Men min fråga blir då: Blir kvinnnans roll bättre om man sänker skatten? Det tror inte jag. Barnbidraget skall naturligtvis vara kvar, säger Ann-Cathrine Haglund. Men varför har ni då avstyrkt de höjningar som vi har föreslagit? Har ni inte skrivit i era motioner att barnbidraget på sikt skall ersättas av ett barnavdrag? Sedan handlade det om att kvinnor skall få välja arbetsgivare. Tyvärr har vi inte lyckats hindra att lokalvårdare har fått byta arbetsgivare. Från att ha varit offentliganställda har de blivit anställda av olika fastighetsbolag. Det var tydligen bra, tyckte Ann-Cathrine Haglund. På vilket sätt då? Har de fått bättre betalt, bättre arbetstider och bättre arbetsmiljö? Själva tycker de inte det. Men det är möjligt att Ann-Cathrine Haglund har någon förklaring som man kan ge dem. Beträffande barnomsorgen måste man ställa sig frågan: Är det föräldrarna eller de förskollärare som vill starta eget som skall avgöra vad bra barnomsorg är? Jag upprepar att det bara är 4 96 av föräldrarna som säger att de vill ha något av de alternativ som de borgerliga partierna nu pratar om. Vårdnadsbidraget har ett så stort gensvar, säger Ann-Cathrine Haglund. Man kan bevisa mycket med statistik. Resultaten beror väldigt mycket på hur man ställer frågor. Jag har faktiskt tittat på hur dessa frågor är ställda. Jag har också gått in i materialet och tittat på hur mycket föräldrarna i så fall vill ha i vårdnadsbidrag. Jag kan försäkra Ann-Cathrine Haglund att det inte är 41 kr. per dag. Det kan man inte leva på, och det inser kloka föräldrar. Vad man däremot inte har frågat eller talat om i enkäterna är vilka konskevenser i övrigt som ett vårdnadsbidrag skulle få. Det kan vi läsa ut av den gemensamma motionen men också av de olika borgerliga förslagen. Jag tror knappast att någon barnfamilj vill ta de konsekvenserna, som betyder en försämrad kommunal service, som enligt moderaternas förslag betyder minskade bostadsbidrag och barnbidrag, sänkning av föräldraförsäkringen osv. Jag vet att vi har en stor pedagogisk uppgift i att förklara dessa konsekvenser för människor, och det skall vi åta oss att göra. Gunilla André! Efter 25 år har ni då fått de andra borgerliga partierna med på att omsorg om barn i hemmet värderas till 41 kr. per dag. Ni säger vidare att barnbidraget skall vara kvar. Ja, men hur kommer ni att förhålla er i en regering tillsammans med folkpartiet som vill ta bort mjölksubventionerna för att finansiera ett höjt barnbidrag? Hur ställer ni er då? Och hur gör ni med moderaterna? Slutligen: Sextimmarsdagen gäller. Ja visst, den gäller, men det utesluter självfallet inte andra alternativ. I en förbättrad ekonomi finns det också så småningom plats för längre semester och lägre pensionsålder.

Fru talman! Inga Lantz tog i går i sitt anförande upp några av vpk:s huvudfrågor i jämställdhetspolitiken. Jag skall här i dag i huvudsak tala för reservation 39 i betänkandet som gäller mera pengar till JämO för inrättadet av ytterligare en tjänst. JämO är den myndighet som får agera städgumma när samhället inte lyckas leva upp till de fina principer som fastställs bl.a. från denna talarstol. Inrättandet av JämO har haft stor betydelse för medvetandegörande om att kvinnor diskrimineras just på grund av kön. JämO har också medverkat till att företeelser som tidigare betraktades enbart som kvinnofrågor nu ses som samhällsproblem. JämO:s arbete och det faktum att det finns en särskild myndighet med uppgift att bevaka och främja jämställdhetsarbete gör att fler och fler kvinnor vågar göra anspråk på att värderas efter sina kvalifikationer och inte efter kön. JämO:s uppgifter är att biträda i diskrimineringsärenden och bevaka och främja jämställdhet i arbetslivet. Arbetsbelastningen är stor och myndigheten hinner bara med de rent principiella fallen. Förväntningarna på JämO är däremot stora. Att JämO finns tas som en garanti för att jämställdhetsfrågorna bevakas på alla områden i samhället. Eftersom JämO är en relativt ny myndighet och vi fortfarande befinner oss i en period när insikterna om diskriminering är i ökande, kommer antalet diskrimineringsärenden att fortsätta att öka eller i bästa fall vara konstant. Ännu återstår mycket innan könsdiskrimineringen kan hänvisas till en förgången tid. Behovet av ytterligare handläggare på JämO kan inte ifrågasättas, och det gör inte heller utskottsmajoriteten. Daremot hänvisar majoriteten till att den inte finner skäl att frångå regeringens avvägningar som ligger bakom anslagsberäkningen. Enligt vår mening finns det starka skäl för att höja JämO:s anslag så att det räcker till ytterligare en handläggartjänst. Nu hinner JämO i huvudsak endast med de direkta diskrimineringsärendena, men för att förebygga diskriminering behöver JämO ägna omfattande tid till information och projektarbeten. JämO:s långsiktiga målsättning måste vara att arbeta för att myndigheten på sikt inte skall behövas. Vad som nu är direkta utgifter för JämO blir besparingar för samhället snabbare om JämO får möjligheter att arbeta tillräckligt effektivt. Avslutningsvis, fru talman, vill jag i likhet med Charlotte Branting säga att jag hade tyckt att det hade varit bra om vi hade kunnat få närmare uppgifter antingen från arbetsmarknadsministern eller från Gustav Persson om undersökningen om kvinnors och mäns tidsanvändning. Som Charlotte Branting sade vet vi redan i dag en hel del om hur kvinnor och män använder sin tid. Åtminstone vet vi som kvinnor hur vi använder vår tid, och männen vet säkerligen också hur de använder sin tid. Om regeringen är villig att satsa 5 milj.kr. på en sådan här undersökning måste regeringen väl ändå ha klart för sig vad den vill uppnå med denna undersökning. Vad är syftet? Vad är det för nytt som man förväntar sig skall komma fram av denna undersökning? På vilket sätt skall man sedan tillgodogöra sig resultatet av undersökningen? Kan det förhoppningsvis vara så att undersökningen skall ligga till grund för beslut om kortare arbetsdag? I så fall är vi givetvis från vpk:s sida mycket nöjda och tillfredsställda.

Fru talman! Könsförtrycket finns inom alla samhällsklasser. Det finns i många varianter, i stort som i smått, i vardag och helg; det påverkar det politiska mönstret, organisationernas sammansättning, och det påverkar enskilda kvinnors ekonomi. Det är kvinnor som jobbar deltid, även om de vill ha heltid, det är oftast kvinnor som stannar hemma när barnomsorgen inte finns eller inte fungerar, det är kvinnorna som hetast längtar efter sex timmars arbetsdag, men det är män som tagit makten i arbetstidsfrågan. I dagens DN säger Owe Ivarsson från Statstjänstemannaförbundet det som många kvinnor redan upptäckt, att inom fackföreningsrörelsen är det en viss sorts män som ryckt åt sig initiativet i debatten om arbetstiden: ”Grabbarna som är vana att få limpmackorna bredda” försöker sabotera kravet på sex timmars arbetsdag. Det var glädjande att Margareta Winberg här talade så mycket om sex timmars arbetsdag. Jag vill upprepa vad hon sade om den socialdemokratiska politiken, nämligen att den innebär ett löfte om att vi också får uppleva sex timmars arbetsdag. Men Margareta Winberg sade också att det som på 70-talet var en vision i dag är en nödvändighet. Det är sagt om sex timmars arbetsdag. Jag instämmer helt och fullt i det påståendet. Det är bråttom, och jag tycker att vi skall rycka ifrån männen makten över debatten i arbetstidsfrågan. Arbetarklassens kvinnor har i alla avseenden de sämsta arbetsoch livsvillkoren i samhället. Det betyder att många fortfarande är beroende av en försörjare eller är hänvisade till kommunernas socialbyråer. Om de har fått chans till ett yrkesarbete har de oftast också de mest slitsamma uppgifterna. De har lägst utbildning och huvudansvaret för barnen. Så ser verkligheten ut för nära en miljon kvinnor i Sverige. Det visar en utredning som LO nyligen har presenterat. Varför får denna stora grupp människor så litet utrymme i samhällsdebatten? Och varför ägnas desto mera utrymme åt de rika, lyxiga och kända affärskvinnornas liv? De som brett ut sig allra mest är förstås manliga bolagsherrar och ministereliten — både i debatten och i maktens korridorer. Deras helgonglorior borde snart falla — massmedias jakt på upplagor och publik kan i längden inte dölja det faktum att många av dessa kejsare är nakna. Kvinnokampen finns och den är nödvändig om kvinnor och män någonsin skall bli varandras jämlikar. Mer än 40 20 av LO:s medlemmar är kvinnor, men de är med i organisationer som är totalt mansdominerade. Arbetsformer, regler och organisationernas struktur har skapats av män. På viktigare uppdrag är kvinnorna fortfarande ett fåtal, de motsvarar inte alls antalet kvinnliga medlemmar. Inom arbetsköparorganisationerna, SAF t.ex., är kvinnorna i bottenläge, men det förbättrar knappast arbetarrörelsens anseende. I delbetänkandet ”Skall även morgondagens samhälle formas enbart av män” finns det ofta citerade konstaterandet: ”Andelen kvinnor i de beslutande församlingarna ökar visserligen, men bara med snigelfart.” Vpk kongressade ungefär vid samma tid som debatten om kvinnorepresentationen började. Stor besvikelse hade uttryckts efter valet 1985 och före kongressen 1987 över den låga andelen kvinnor i vpk:s egen riksdagsgrupp. Vpk-kongressens partistyrelseval ledde till att vpk som första riksdagsparti fick en majoritet kvinnor i den politiska ledningen. Det var bra, men det är min övertygelse att vi efter höstens val också skall ha betydligt fler kvinnor i riksdagen. Partierna har självfallet ett ansvar för att det skall finnas fler kvinnor på alla nivåer och i alla beslutande organ. I det citerade dokumentet om kvinnorepresentationen finns det mycket viktiga analyser av orsaker till läget för kvinnorna. Där sägs att de politiska partierna bjuder till ganska bra, men det är i den ”process där de personliga kontakterna väger tungt”, som ”kvinnor missgynnas dubbelt”. ”Män med kontakter, män på topposter beslutar om andra män på topposter— — —.” Det är samma mentalitet som ligger bakom uttrycket ”kliar du mig på ryggen, så kliar jag dig”. Jag skulle vilja använda uttrycket det patriarkaliska brödraskapets ”sammansvärjning”. Maktstrukturerna måste brytas, många vägar måste prövas! Låt mig citera Yvonne Hirdman, historiedocenten som ingår i den svenska maktutredningen. Hon säger: När det väl skett förskjutningar i systemet börjar dessa att leva sitt eget liv, att skapa sina egna system av tankar och vanor. Det är som när ett litet gruskorn kommer in i musslan — så skapas pärlor. Fru talman! Jag anser att citatet passar lika bra på klassamhället som på manssamhället. Medan kvinnorepresentationen i direktvalda församlingar har ökat under 70 och 80-talen var kvinnorna sällsynta i de indirekt valda, endast 16 20 — precis så som Ingela Thalén uppgav från talarstolen. Självfallet ställer vpk upp på målsättningen att kvinnor och män skall ha lika stor andel i de statliga organen. Men vi vill inte acceptera att det skall fortsätta att gå med ”snigelfart”. Vi tycker att det nu är dags att lagstifta om rättvis fördelning av uppdragen, även om männen inom LO och andra organisationer i arbetarrörelsen kämpar emot förtvivlat. I andra länder som har fattat ett sådant beslut har läget för kvinnorna faktiskt förbättrats. I jämställdhetspropositionen tar man upp regeringens egna brister när det gäller rutiner vid utnämningar. I ”Varannan damernas” finns förslag om en bättre ordning, dvs. att regering och departement begär in namn på både en kvinna och en man från organisationer som skall nominera ledamöter till uppdragen. Vpk vill ha en omedelbar lagstiftning om just detta. Kvinnorna är hälften av befolkningen och av dem som arbetar — det finns inget försvar för att fortsätta med snigelfarten. Jag ber att få yrka bifall till samtliga vpk-reservationer i betänkandet om jämställdhetspolitiken.

Fru talman! Vi har haft en lång jämställdhetsdebatt med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkande. Därför skall jag nu fatta mig kort. Vi har i utbildningsutskottet behandlat en liten men betydelsefull del av regeringens jämställdhetsproposition. Vi moderater vill för vår del bl.a. betona hur viktigt det är att könsroller diskuteras och ifrågasätts i skolundervisningen. Vi vill också framhålla att skolan aktivt måste uppmärksamma flickornas studieoch yrkesval. De flickor som har gjort ett icke-traditionellt val av utbildning måste få stöd och uppmuntran. Forskningen har visat att pojkar generellt ägnas större uppmärksamhet och mer tid än flickorna på lektionerna. Det är betydelsefullt att lärare blir medvetna om sina egna värderingar och attityder, så att de behandlar flickor och pojkar lika. En av de metoder som föreslås för att främja jämställdhet kan vi moderater dock inte acceptera. Det gäller könskvotering. Vi kan inte acceptera könskvotering vare sig det gäller antagning till utbildning eller tillsättning av tjänster. En särbehandling påskyndar inte utvecklingen. Det kan tvärtom vara så att kvotering är till nackdel för det kön man har tänkt gynna. Att man antas till en utbildning för att man tillhör ett visst kön är inte någon bra förutsättning för att man skall klara utbildningen väl. Varje individ skall ha rätt att behandlas likvärdigt utifrån de krav utbildningen eller arbetet ställer.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

Fru talman! I näringslivet pågår sedan några år en förändringsprocess som går ut på att decentralisera ansvar och beslutsbefogenheter. Det är nödvändigt, sägs det, för att man skall kunna ta till vara alla anställdas erfarenheter, kunskaper och kreativitet. På sina håll har denna omvandling haft en enorm betydelse för utvecklingen. En annan viktig ingrediens i detta arbete har varit att få alla i samma verksamhet att omfatta och arbeta för samma mål, och man lägger ner mycket arbete och pengar på att åstadkomma det. Tänk om man lade ner lika mycket möda på att ta till vara kvinnors erfarenheter, kvinnors kunskaper och kvinnors kreativitet i olika verksamheter! Vilken utveckling och vilken förändring samhället då skulle genomgå. Men det kanske är alltför hotande och att det är därför de mest inflytelserika beslutsfattarna avstår från att göra något. När man lyssnar på alla högstämda och välvilliga ord om jämställdhet här i kammaren i dag skulle man kunna förledas att tro att det råder en samsyn om att det mesta återstår att göra och att alla är angelägna att göra sin insats. Men så är ingalunda fallet. När man skärskådar förslagen finner man att det endast skrapas på ytan, att det endast är nya Potemkinkulisser som kommit till. När det gäller t.ex. högskolan skriver utskottet att man konstaterar att förändringarna sker mycket långsamt. Majoriteten — socialdemokraterna, kommunisterna och moderaterna — tycker att man får nöja sig med att de förändringar som sker i grundskola och gymnasieskola skall inväntas och att kvinnors arbetsförhållanden och karriärmöjligheter inom högskolan skall beaktas när det gäller utbildning och forskning. Händer det då något? Det visar sig att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor i grundskolan både när det gäller tid och antal frågor. I gymnasiesko lan väljer pojkar och flickor precis lika könsbundet som tidigare. Man behöver bara ögna igenom förteckningen av forskningsbidrag som beviljats från Riksbankens Jubileumsfond för att konstatera att det endast är småsmulor som går till de enstaka kvinnliga forskarna. Det här försöker regeringen då råda bot på genom att avsätta ett visst antal platser till flickor på t.ex. vissa gymnasielinjer. Men detta leder ju ingenvart på sikt, om man inte i grunden förändrar innehållet. Studerar man studieplanerna visar det sig att de är gjorda av män för män. : Man tycker att den stora kursplanerevision som nu pågår inom SÖ när det gäller de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan skulle vara ett lysande tillfälle att göra om innehållet från grunden. Detta går det dock inte att få gehör för. Kvinnors intresseområden avspeglar sig aldrig i några huvudmoment. Det är klart att man då får en rad avhopp av flickor som ser att de egentligen inte var välkomna. Detta budskap konfronteras kvinnor med flera gånger varje dag i en mängd små irriterande vardagssituationer. Jag skall ge ett par praktiska exempel. Har ni funderat över varför så många kvinnor trycker med en penna när de använder miniräknare eller slår ett telefonnummer? Eller varför kvinnor trycker på hissknappar med pekfingrets knoge? Jo, industrin har uppenbart manliga designer som inte har en aning om att kvinnor tycker att det är vackert med långa naglar och är rädda om dem. Det här var ett något skämtsamt exempel, men på det här sättet är det ständigt i vardagslivet. Kvinnors behov och kunskaper inventeras inte. Häromdagen skrev docent Miriam Furuhjelm en intressant artikel i Dagens Nyheter om klimakterieförändringar och om hur litet man vet om vad man kan göra för att motverka de problem som många kvinnor har. Varför vet man då så litet? Svaret är förstås att forskningsresurser inte avsätts för detta ändamål. Det är ”bara” kvinnor som berörs. I vår högskolemotion har vi krävt två professurer i omvårdnadsforskning. Det var vi i folkpartiet ensamma om. Övriga partier tyckte att det var viktigare med fyra professurer i idrott! Folkpartiet har också krävt att det skall finnas en jämställdhetsansvarig på varje länsskolnämnd. Det är ett krav som vi ensamma har haft i flera år. I år har vi fått stöd av halva centern. Larz Johansson tycker fortfarande inte att det är viktigt med denna markering, men han är välkommen att tänka om och ansluta sig till reservationen. Vi tror nämligen att det är viktigt att jämställdhetens betydelse markeras "genom att en person utpekas som ansvarig. Att en person ges huvudansvaret innebär också att någon får överblick över de samlade insatserna i länet och också ser var ytterligare initiativ kan behövas. Vi anser även att det nu finns ett utmärkt tillfälle att ge tydliga signaler från riksdagens sida när det gäller sammansättningen av de nya högskolestyrelserna som utses till den 1 juli. Vi anser att riksdagen skall lägga fast att ingetdera könet skall ha mindre än 40 90 av platserna. Den här åsikten är vi tyvärr ensamma om. Det finns beklagligtvis redan signaler att den kvinnliga representationen inte kommer att vara i paritet med kvinnornas antal inom samhället i övrigt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3 och 5.

Fru talman! Jag får inleda med en anmärkning. Ylva Annerstedt började sitt anförande med frågan om högskolan och jämställdhetsarbetet. I den frågan är kommunisterna med på samma reservation som folkpartiet och centern. Detta beror på att vi har varit så odogmatiska att vi har tittat på vad som står i motionen och anslutit oss till den därför att vi tycker att den är väsentlig. Den tar upp en viktig aspekt på kvinnors möjligheter att studera vid högskola och delta i forskning och på så sätt påverka samhället och ge ett kvinnligt perspektiv på mycket av samhällsutvecklingen. Skolan är naturligtvis samhällets spegel, och det är inte bara kvinnor som är undanträngda. Det finns också ett klassperspektiv. Man kan fundera över vad som behöver göras för att rätta till det. Om man både är kvinna och kommer från arbetarklassen, är man naturligtvis dubbelt handikappad i den meningen att man har begränsat tillträde. Vi vet också att kvinnor ofta studerar på högskola senare än män. De kvinnor som börjar senare har naturligtvis en dubbel arbetsbörda, på samma sätt som deras systrar i arbetslivet har en dubbel arbetsbörda. Tidigare talare har anmärkt att högskolans miljö i stort sett är en manlig miljö. Den har formats av män. Det är därför som vi över huvud taget diskuterar de här frågorna. Högskolan med dess struktur är också i mångt och mycket unga studenters och unga människors miljö. Det innebär naturligtvis ett problem för kvinnor om de debuterar senare, särskilt i högre studier. Det är högst rimligt att man gör vad man kan för att rätta till sådana här problem. Det är litet svårt att förstå varför man i betänkandet säger att man inte tänker ägna sig åt dessa problem — som man tydligen inser är viktiga — förrän det kommer en ny forskningsproposition. Därför vill jag yrka bifall till reservation 3. Där nämns ju att den sneda könsfördelningen är ett problem, eftersom den utesluter en begåvningsreserv som finns i samhället, på samma sätt som det faktum att arbetarklassen hålls utanför innebär att stora begåvningar inte kommer till samhällets nytta. Fru talman! Med de orden vill jag återigen yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Det svenska utbildningsväsendet är mycket väl utbyggt på olika nivåer. Utbildningen har under årens lopp använts som ett effektivt instrument för att utjämna klasskillnader i samhället. I dag är det knappast någon skillnad mellan könen i fråga om utbildningarnas längd, och det visar vilken betydelse utbildningen har haft för att utjämna också villkoren mellan kvinnor och män. Vi har alltså på detta sätt under årens lopp ökat jämlikheten och jämställdheten. Men -— och här har vi orsaken till dagens betänkande — kvinnor och män väljer inom nästan helt skilda områden. Vi socialdemokrater vill inte nöja oss med den utjämnande roll som utbildningen har haft mellan olika samhällsklasser, utan vi vill också aktivt bereda bägge könen plats på alla utbildningsvägar. Bägge dessa målsättningar kan man se mycket klart också när vi senare i dag skall behandla översynen av gymnasieskolans yrkeslinjer. Vilka fördelarna är med att bryta upp det könsuppdelade utbildningsväsendet och den könsuppdelade arbetsmarknaden vet vi. Det har belysts utförligt under dagens lopp och i går. I valen till gymnasieskolan ser vi mycket klart hur de traditionella könsvärderingarna slår igenom. Vi har markanta flickoch pojklinjer. Vi vet att flickor på pojkdominerade linjer avbryter sina studier i högre grad än genomsnittet gymnasieelever. Inom högskolan vet vi att ju högre upp på utbildningsoch forskarstegen man kommer, desto färre blir kvinnorna, även om kvinnorna dominerar grundutbildningarna. Fru talman! Jag vill också beröra vuxenutbildningen. Den har betytt mycket för de lågutbildade. För kvinnorna har den varit särskilt viktig, eftersom de i större utsträckning än män har skjutit upp sitt inträde på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen har då blivit viktig för att de skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Detta betonas i regeringens proposition, och det är anmärkningsvärt att vi i detta utskottsbetänkande kan vara överens om skrivningar om att det är viktigt att slå vakt om vuxenutbildningen. Jag säger detta med tanke på den debatt som vi har haft tidigare om anslagen till vuxenutbildningen. Regeringens proposition visar med vilken mångfald man i utbildningen kan ta sig an jämställdhetssträvandena. I propositionen räknas det upp en mängd åtgärder som pågår på alla nivåer och i hela landet, och regeringen säger att den på område efter område skall bevaka att utveckling sker och följs upp. Med detta som bakgrund är det med tillförsikt man kan acceptera regeringens målsättningar för en jämnare könsfördelning inom utbildningsväsendet och bland skolledarna. Vilka de målsättningarna är framgår av propositionen och utskottsbetänkandet. Moderaternas reservation gäller skolväsendet och skolledarna. I stället för att ansluta sig till det övriga utskottets vilja att använda sig av de medel som står till buds för att öka jämställdheten i skolan, gör moderaterna en principfråga av det hela. Man vill, säger man, inte ha kvotering och avhänder sig därmed ett instrument i jämställdhetsarbetet. Moderaterna påstår i sina motioner också att regeringen inte kommer med förslag på hur de uppställda målsättningarna skall kunna uppnås. Detta använder de som ett argument mot kvotering. Jag vill avvisa påståendet. Som jag tidigare har nämnt har regeringen i propositionen och utskottet i betänkandet nämnt en mängd åtgärder, som pågår och som kommer att påbörjas under de närmaste åren. Fru talman! Så till skolledarna. Vi har den pågående skolledarutbildningen. Där inryms det aktiva åtgärder för att öka antalet kvinnliga skolledare, bl.a. genom rekryteringsutbildningen. Utskottet skriver också att målet måste uppnås inom ramen för sakliga urvalsgrunder. Med detta tycker jag att moderaterna borde ha kunnat ansluta sig till utskottsmajoriteten. Det var mina kommentarer till reservation 1. I betänkandet finns ytterligare fyra reservationer. När det gäller reservation 2 om sammansättningen av högskolestyrelserna vill jag hänvisa till avsnittet om kvinnorepresentation i arbetsmarknadsutskottets betänkande, som bygger på utredningen Varannan damernas. Samma målsättning måste gälla för högskolestyrelserna som för alla andra statliga organ. Till saken hör också att det inte är förbjudet för regeringen att gå utöver målsättningen 30 96 kvinnor år 1992. Det kan mycket väl bli fler kvinnor snabbare, men då måste även de nominerande parterna hjälpa till. Sedan till reservation 3, där folkpartiet, centern och vpk behandlar högskolan och vill att UHÄ skall ges i uppdrag att göra en brett upplagd kartläggning beträffande karriärhinder för kvinnor. Det är klart att undersökningar kan genomföras. I propositionen redogör utbildningsministern för de svårigheter som kan möta kvinnor i högskolan och vad som har gjorts och skall göras för att förbättra villkoren. Det finns alltså redan nu en stor medvetenhet om var hindren finns och om hur dessa kan åtgärdas. Det kommer också an på de nya högskolestyrelserna, med fler kvinnor som representanter, att nogsamt följa kvinnornas situation i högskolan. Beträffande centerreservationen 4, angående SÖ:s roll i jämställdhetsarbetet, vill jag betona följande. I propositionen understryker regeringen SÖ:s ansvar för jämställdhetsarbetet i skolan. Men det kan väl ändå inte vara till förfång för våra målsättningar, när man i utbildningsdepartementet också vill bilda en arbetsgrupp för att på denna nivå ytterligare uppmärksamma jämställdhetsfrågorna? Så till sist till reservation 5. Frågan om en jämställdhetsansvarig på länsskolnämnderna har diskuterats gång på gång i denna kammare och alltid avvisats med motiveringen att det måste ankomma på alla på länsskolnämnderna att beakta jämställdhetsaspekterna i sitt arbete. Också jag vill här hävda denna mening. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen har talat väl om regeringens jämställdhetsproposition. Men såvitt jag kan se finns det inte så värst många förslag i den som skall effektueras nu. Regeringen konstaterar i propositionen att det fortfarande råder en ojämn könsfördelning inom många utbildningslinjer. Det skall läggas fast mål för att under de kommande fem åren kunna motverka den ojämna rekryteringen Prot. 1987/88:133 inom några utbildningssektorer. Men det saknas ju åtgärder som är kopplade 3 juni 1988 till dessa ambitiösa mål! Regeringen skriver att man under femårsperioden efter hand skall återkomma med förslag som främjar de uppsatta målen. Man har tydligen inte funnit några lämpliga specifika åtgärder för att främja mindre könsbundna utbildningsval. Så till frågan om skolledarna. Det är naturligtvis i och för sig en god ambition att öka antalet kvinnliga skolledare, eftersom få arbetsplatser är så dominerade av kvinnor som skolan. Kvinnor och män inom de olika lärarkategorierna har samma utbildningsbakgrund, men ändå är det männen som dominerar på skolledarposterna. Det är klart att det därför vore naturligt att fler kvinnor blev skolledare. Enligt vår uppfattning vore det emellertid olyckligt om tillsättningen av skolledartjänster gjordes med hjälp av könskvotering, eftersom en sådan inte främjar en verklig jämställdhet. Skall kvinnor kunna vinna inträde inte bara som skolledare utan också inom traditionellt mansdominerade yrkesområden, måste kvinnorna enligt vår uppfattning vara i förvissning om att de är lika duktiga som sina manliga medsökande — inte bli kvoterade. Att bli kvoterad måste ju bidra till en känsla av underlägsenhet hos den som blir föremål för kvoteringen och, vad värre är, en nedvärdering av den som fått sin tjänst genom kvotering.

Fru talman! Jag skulle vilja ge ett konkret, näraliggande exempel som visar hur oerhört viktigt det är att det finns kvinnlig representation i olika styrelser och nämnder samt andra beslutande organ. Ewa Hedkvist Petersen själv konstaterade ju att det finns få kvinnliga forskare inom områden där kvinnor dominerar arbetsmarknaden. I början av denna vecka behandlade forskningsrådsnämnden biblioteksforskning. Inom detta område är 75 90 av bibliotekarierna kvinnor. Vid detta sammanträde utgjordes 16 av 57 sökande till forskningsbidrag av kvinnor, varav flera hade disputerat. Den manliga majoriteten i forskningsrådsnämnden beslutade att man skulle prioritera områden där det endast fanns manliga sökanden. Av den summa bidrag som totalt beviljades fick manliga sökanden ungefär 4 milj.kr. och kvinnliga 80 000 kr. Den enda närvarande kvinnan, folkpartiets representant Kerstin Keen, reserverade sig självfallet mot en sådan uppenbar diskriminering av kvinnorna. Jag tycker att detta exempel bör vara ett memento och en uppmaning till regeringen att ansluta sig till den reservation där det krävs att målet för åtminstone de högskolestyrelser som nu skall utses skall vara att ingetdera könet bör vara representerat till mindre än 40 96. Det är helt riktigt att vi vid väldigt många tillfällen här i kammaren har diskuterat frågan om de jämställdhetsansvariga vid länsskolnämnderna. Vårt krav härvidlag innebär inte på något sätt att någon på länsskolnämnderna skall fråntas jämställdhetsansvar eller uppgiften att sträva efter jämställdhet —-tvärtom. I alla sammanhang utser vi ju en ansvarig, och vi anser att det skall vara så också i detta fall. Det kan vara av intresse att få höra vad skolöverstyrelsen tycker när det 1 gäller att utse någon ansvarig för bevakning av speciella områden. SÖ anför följande: ”Erfarenheten visar att en samordningsfunktionär på länsskolnämndsnivå är av avgörande betydelse om man vill starta och få genomslag för någon särskilt verksamhet.”

Fru talman! Först till Birgitta Rydle: Birgitta Rydle säger att det i jämställdhetspropositionen inte finns angivet hur man skall uppnå de målsättningar som regeringen föreslår. Redan i mitt första anförande i den här debatten avvisade jag det påståendet. I propositionen och i utbildningsministerns och skolministerns bilaga nämns en mängd åtgärder som har vidtagits och även vad som kommer att göras. Vi vet att det i landet pågår många många projekt i skolorna. Jag skulle här, om vi hade haft mer tid, kunnat berätta om ett jämställdhetsprojekt, som arbetsmarknadsde partementet har gett anslag till vid Björkskataskolan i Luleå, där man Prot. 1987/88:133 använder sig av en mängd åtgärder för att se vad man kan göra för att flickor — 3 juni 1988 och pojkar skall välja linjer och ämnen otraditionellt. Regeringen har också anslagit medel till ett matematikprojekt i Teknikens hus i Luleå. Det pågår alltså en mängd projekt, och jag tycker inte att det är rättvist att påstå att inga åtgärder vidtas och att regeringen inte visar medvetenhet på det här området. När det gäller skolledare och kvotering säger vi i utskottets betänkande att skolledare skall rekryteras på sakliga grunder. Det är därför jag anser att moderaterna borde ha kunnat ansluta sig till utskottsmajoritetens ställningstagande. Vi vet också att det görs ansträngningar för att rekrytera kvinnliga skolledare och ge dem utbildning. För övrigt tycker jag inte att det är fult att bli inkvoterad. Jag tror att det är ganska många kvinnor i den här kammaren — män också för den delen — som har blivit inkvoterade på olika grunder, t.ex. vad avser kön och vad avser geografisk tillhörighet. När det gäller högskolan är det ju så att utbildningsministern i propositionen ägnar en stor del av sin bilaga åt kvinnornas situation. Han nämner ett tekniskt basår, åtgärder i samband med den nya grundskollärarutbildningen, ökade resurser till doktorandtjänster och till tjänster som forskarassistent, åtgärder som motverkar handplockning inom forskningen samt översyn av proceduren vid professorsutnämningar. Allt detta visar på att regeringen och högskolevärlden har en medvetenhet om de jämställdhetsfällor som finns här. Det är klart att detta kan utredas ytterligare, men låt oss se vart de här åtgärderna leder. Vi skall inte heller glömma att det har beviljats ytterligare anslag till Forum för kvinnoforskning, som finns vid universiteten och vid högskolan i Luleå. Vad gäller olika former av jämställdhetsforskning aviserar regeringen att den forskningen kommer att få utrymme i den kommande forskningspropositionen.
Fru talman! Glädjande nog har ju under senare år allt fler kvinnor sökt skolledartjänster. Att det fortfarande är så få kvinnor som gör det kan delvis bero på att många kvinnor känner sig osäkra i fråga om sin egen kompetens. Nu har vi ju fått erfarenheter från en del kommuner där man anordnat särskild utbildning och infört särskilda introduktionsperioder. Det har visat sig vara en bra metod att öka andelen kvinnliga sökande till skolledartjänster. Däremot hävdar jag fortfarande att en könskvotering när det gäller skolledarposter icke främjar den verkliga jämställdheten. Det är de sökandes kompetens och lämplighet som skall vara det främsta urvalskriteriet. Det är först när meriterna är likvärdiga som man kan välja en kvinna i första hand.
Fru talman! Jag noterar att Ewa Hedkvist Petersen inte med ett ord kommenterar det konkreta exempel som jag refererade. Precis så som i det exemplet ser verkligheten ut i dag. Precis så prioriteras forskningspengar när 99 0 är män och 1 9 är en kvinna. Det är detta som vi försöker motverka genom att kräva att åtminstone i de nya styrelser som nu tillsätts 40 96 av 117 styrelseposterna skall gå till ettdera könet. Tycker Ewa Hedkvist Petersen verkligen att det skall se ut så här i Sverige, när det nu finns en chans att göra någonting åt det?

Varför inte använda möjligheten att åtminstone i de nya högskolestyrelserna se till att 40 26 av ledamöterna blir kvinnor?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

Fru talman! När det gäller högskolestyrelserna tycker jag att Ylva Annerstedt gör ett stort nummer av just de organen. Hon vet att vi är mycket angelägna om att öka kvinnor representationen och att vi anser att kvinnorepresentation är mycket viktig på alla samhällsområden och i alla organ. Det är det som har legat till grund för den utredningsverksamhet som förekommit och för de förslag som finns i propositionen. Vi kan inte förstå av vilken anledning man just när det gäller högskolestyrelserna skall frångå de principer som föreslogs i Varannan damernas. Det är skälet till att vi säger att de principerna skall gälla även här. Men det är naturligtvis, som jag sade tidigare, inte förbjudet att gå utöver de procenttalen. Tvärtom skulle jag tycka att det vore önskvärt. När det sedan gäller skolledarna och Birgitta Rydle tycker jag att Birgitta Rydle dammar av gamla argument som vi använde tidigare när det gällde kvotering. Hon nämner kompetens, likvärdiga meriter, jämbördighet. Debatten de senaste åren har ju dock visat att detta är mycket relativa begrepp och att alla faktorer måste påverka. Statsmakterna påverkar skolledarna genom att försöka få in fler kvinnor på denna utbildning så att de skall bli jämställda och söka skolledarposter. Då kan det inte vara något fel att sätta upp ett mål som gör att vi verkligen får in kvinnorna på studierektorsoch rektorsstolarna. Till sist frågan om länsskolnämnderna och vem som skulle vara jämställdhetsansvarig. I jämställdhetsarbetet brukar jag vara den som argumenterar för att några grupper av personer skall vara ansvariga för att föra fram just jämställdhetsfrågorna — detta brukar nämligen vara effektivt, speciellt i ett inledningsskede då barriärer skall brytas. Nu tycker vi socialdemokrater att jämställdhetsarbetet har pågått så länge att det är ett naturligt ansvar för alla befattningshavare. Om alla på länsskolenämnderna har, och känner att de har, ansvar för frågorna, då får vi ju ut jämställdhetsansvaret på det lokala planet.

Fru talman! Jag gör ett stort nummer av detta konkreta exempel, säger Eva Hedkvist Petersen. Ja, det gör jag! Det är fullständigt upprörande och oerhört illavarslande att kvinnor som forskar så uppenbart diskrimineras t.o.m. inom sina egna forskningsområden! Jag fick inget svar på min fråga. Det är nu precis tre veckor kvar innan högskolestyrelserna skall börja fungera. Ministern måste alltså just i dagarna ta ställning till de utnämningar som regeringen skall göra i detta avseende. Jag vill därför ställa en fråga direkt till statsrådet Bodström: Vilka kriterier kommer statsrådet att gå efter vid utseendet av ledamöterna, och hur många kvinnor kommer Lennart Bodström att utse till de nya högskolestyrelserna? Talmannen meddelade att dessa betänkanden skulle debatteras gemensamt.

Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att utbildningsministern är närvarande i kammaren och tänker delta i kvällens utbildningsdebatt, som gäller gymnasieskolan och handlar om för framtiden mycket viktiga principbeslut. Av den anledningen kommer mitt inlägg att bli betydligt längre än vanligt och kanske t.o.m. överskrida den anmälda talartiden. Jag ber om översende för det, herr talman. Jag måste också säga, vilket jag inte ber om överseende för, att jag är besviken och ledsen över att man låtit ärenden från gårdagen behandlas före detta, som jag bedömer det, mycket viktiga ärende. Det gäller dock utbildningen för hundratusentals ungdomar långt in på 2000-talet. Vi moderater anser att den frivilliga gymnasieskolan måste syfta till att ge eleverna en god grund för högre teoretiska studier, en god grund för mer avancerad yrkesutbildning och en god grund för yrkesverksamhet direkt efter avslutad utbildning. Tydligt inriktade utbildningslinjer skapar en god motivation hos eleverna. Att lära sig något område riktigt grundligt är, enligt moderat mening, en bättre grund att stå på vid kommande fortoch vidareutbildning än ytliga kunskaper från många områden. Det är därför inte vare sig möjligt eller önskvärt att i en och samma utbildning nå samtliga de mål som jag här angivit. Den gymnasieutbildning vi moderater förordar står därför i bjärt kontrast till socialdemokraternas försök att göra gymnasiet till en likriktad, allmän skola utan mer preciserade mål. Ett av de viktigaste skälen socialdemokraterna anför för denna inriktning av gymnasieskolan är att utbildningen inte får leda till återvändsgränder. Självfallet skall ingen utbildning leda därhän. Som vi moderater ser det innebär ett tidigt utbildningsval ingen låsning för framtiden. Ett felaktigt val måste alltid kunna rättas till. I våra förslag till gymnasial utbildning inryms därför goda kompletteringsmöjligheter för den som senare vill ändra inriktning. Med det anförda som bakgrund anser vi moderater att följande riktlinjer skall ligga till grund för en reformerad gymnasial utbildning: —- Den skall ha en effektiv och omfattande anknytning till det praktiska arbetslivet. — Stor hänsyn skall tas till de speciella krav och behov som gäller för resp. yrke och bransch. Det måste också finnas stor frihet att lokalt utforma utbildningen med hänsyn till ortens speciella förhållanden och arbetsmarknad. — Undervisningen skall bestå såväl av allmänna ämnen som av fackteori och arbetsteknik. Svenska ungdomar, som skall verka i yrkeslivet långt in på 2000-talet, får i dag en yrkesutbildning som baseras på den utbildningssyn som rådde i början av 1970-talet. Vi moderater anser att den yrkesinriktade utbildningen skall reformeras så att eleverna erhåller en modern utbildning inriktad mot det framtida yrkeslivet. Regeringens förslag till försöksverksamhet uppfyller inte detta krav. Redan 1982 framlade moderata samlingspartiet ett genomarbetat principförslag till en snabb och radikal reformering av den gymnasiala yrkesutbildningen. Bakgrunden var, då som nu, dels brister som kunde konstateras inom yrkesutbildningen, dels de snabba förändringar som ägde rum inom praktiskt taget alla delar av arbetsmarknaden. Istället för att anta eller bygga vidare på vårt förslag valde socialdemokraterna att så småningom tillsätta en utredning. Det förslag till försöksverksamhet som regeringen nu presenterat är ett första stapplande steg på vägen mot den reformering som redan borde ha varit genomförd. Denna senfärdighet får nu som resultat att åtskilliga ungdomskullar får lämna skolan utan att få en modern och för morgondagens behov avpassad yrkesutbildning. Med vårt förslag hade, förutsatt att riksdagen 1982 fattat principbeslut därom, de första eleverna redan i år kunnat lämna gymnasieskolan kvalitativt väl utbildade för sitt framtida yrkesliv. Passerar regeringens förslag riksdagen med ett bifall i dag, dröjer det fram till omkring 1998 innan den nya yrkesutbildningen är helt genomförd. Större delen av kommande elevkullar kommer alltså att lämna gymnasieskolan utan att ha fått en utbildning som de har rätt att kräva. För dessa ungdomar innebär den av socialdemokraterna förda utbildningspolitiken tio förlorade år. Utskottsmajoriteten tar på sig ett tungt ansvar. Regeringens förslag till yrkesinriktad utbildning presenteras dessutom så sent och innehåller sådana betydande brister att det inte kan läggas till grund för en meningsfull försöksverksamhet. Kommunerna försätts i en omöjlig arbetssituation, men än värre är att de elever som skall erbjudas möjlighet att deltaga i en förlängd utbildning inte har kunnat få information innan de gjort sina val inför övergången till gymnasieskolan. Det gäller bl.a. så väsentliga frågor som hur försöksutbildningen kommer att värderas i jämförelse med traditionellt bedriven tvåårig utbildning. Vi moderater anser att detta är orättfärdigt mot eleverna, som ställs inför alternativ om vilka de inte har all den information som de rimligen har rätt att kräva innan de träffar sina val. Därtill är också många andra frågor som är av avgörande betydelse för elevernas val inte lösta. Den nu föreslagna omläggningen av den yrkesinriktade utbildningen förutsätts av regeringen ge allmän behörighet för studier vid universitet och högskolor. Emellertid har regeringen inte klart för sig hur antagningen till högre studier skall gå till för de elever som utbildas i försöksverksamheten. Man konstaterar att antagningen till högre studier måste ske på andra grunder än hittills men anser att problemet inte är viktigare än att det får anstå. ”Frågan blir inte aktuell förrän vid antagning till högskolan 1991”, konstaterar den socialdemokratiska regeringen med suverän nonchalans gentemot dem som nu eventuellt måste välja en ny utbildning. Varken propositionen eller utskottsmajoriteten ger ett fullständigt underlag för bedömning av kostnaderna för den föreslagna reformen. Endast försöksverksamhetens första år har redovisats kostnadsmässigt vad avser statens insatser. Bara utgifterna för tredje årets studiemedel kommer t.ex. att överstiga 100 milj.kr. Försöksverksamheten syftar dessutom till att skapa ett beslutsunderlag för en framtida förändring av all yrkesutbildning i gymnasieskolan. Kostnaderna för en sådan reform kan enligt vår uppfattning beräknas till storleksordningen 1,5-2 miljarder. Om hur detta skall finansieras andas proposition och utskottsmajoritet inte ett ord. Kan man inte finna vägar att finansiera reformen i dess helhet är försöksverksamheten tämligen meningslös. Av det jag hittills anfört framgår att det enda vettiga beslut en ansvarskännande politiker kan fatta är att avslå regeringens förslag till försöksverksamhet. Herr talman! Jag skulle ha kunnat sluta mitt anförande här, men då jag misstänker att förslaget trots alla dess svagheter kommer att antas av riksdagen och då det finns anledning att tro att mycket av det som behandlas kommer att ligga till grund för en kommande fullständig förändring av yrkesutbildningen i gymnasieskolan samt då vi moderater har en klar uppfattning om hur den nya yrkesutbildningen bör se ut, kommer jag att granska delar av förslagets detaljer. Vi moderater kan inte dela utskottsmajoritetens inställning att all yrkesinriktad utbildning måste vara treårig. Även om det hävdas att beslut om utbildningens längd skall fattas först efter genomförd försöksverksamhet, ger regeringsförslaget klara indikationer om att regeringen anser att en treårig utbildning för alla gymnasieelever är slutmålet. De elever som söker sig till en yrkesutbildning är ofta starkt motiverade och önskar som regel inte delta i verksamheter som enligt deras mening inte anknyter eller bidrar till de yrkeskunskaper som de skall förvärva. Om den nya utbildningen inte till alla delar av eleverna upplevs vara meningsfull, finns stor risk att den i stället uppfattas som något av en förlängd grundskola. I själva verket torde det förhålla sig så att långt ifrån alla yrkesutbildningar behöver vara treåriga. Vissa utbildningar kan vara kortare — andra kan behöva vara längre. Regeringens motiv för att göra all utbildning treårig måste vara något annat än yrkesutbildningens behov. Det finns all anledning att tro att allmän behörighet till högskolestudier är det största och tyngst vägande skälet. För oss moderater är det självklart att utbildningens längd måste bero på hur lång utbildningstid varje yrke kräver för att man skall nå ett kvalitativt bra resultat. Redan nu kan emellertid konstateras att en av linjerna i gymnasieskolan kräver en förlängning till tre år. Det är vårdlinjen. Skälet härtill är de brister i inte minst ämnen som matematik, naturkunskap, etik och livsåskådningsfrågor som har påvisats. Regeringens huvudsyfte med reformeringen av den yrkesinriktade utbildningen tycks, som jag tidigare anförde, vara att skapa förutsättningar för allmän behörighet till högskolestudier för ytterligare en grupp elever. Min förmodan understryks av propositionens förslag till timoch kursplaner för de allmänna ämnena. Strävan är inte entydigt att förbättra den yrkesinriktade utbildningen. Detta kommer dess värre att gå ut över eleverna, som varken får en tillräckligt god yrkesutbildning eller erforderliga grundkunskaper för högre studier. Moderata samlingspartiet anser att det är självklart att allmänna ämnen skall förekomma i den yrkesinriktade utbildningen. Vi anser det lika självklart att dessa ämnen skall väljas så att de är till nytta för och stödjer studierna i de fackteoretiska ämnena. I vissa fall är goda språkkunskaper av stor betydelse för den framtida yrkesutövningen, i andra fall kan goda kunskaper i matematik eller något annat ämne vara ett självklart komple ment till de övriga ämnen som ingår i yrkeskompetensen. Jag nämnde tidigare vårdlinjen som ett exempel på yrkesutbildning som bör vara treårig. Vårdlinjen kan också tjäna som exempel på behovet av allmänna ämnen som stöd för studier i fackteoretiska ämnen. Eleverna på gymnasieskolans vårdlinje har — enligt samstämmiga uppgifter — många gånger bristande kunskaper i ämnena svenska, engelska och matematik. Goda kunskaper och färdigheter i samtliga dessa ämnen är av vikt för en person som skall syssla med dokumentation och registrering, tolkning av doseringsföreskrifter etc. Vårdlärare uppger att det inte går att upprätthålla en undervisning på gymnasial nivå utan att samtidigt ge stödundervisning på grundskolenivå. Mot bakgrund av de krav som personal inom vården ställs inför bör t.ex. även trosfrågor och etiska frågor få ett betydande utrymme i utbildningen. För att vi skall få till stånd en god yrkesutbildning måste enligt vår mening strävan vara att skapa konstellationer av ämnen som dels underlättar studierna, dels kompletterar varandra i den eftersträvade yrkeskompetensen. Med en sådan utgångspunkt kan urvalet av allmänna ämnen inte schabloniseras till en likadan modell för samtliga utbildningslinjer på det sätt som regeringen i propositionen och utskottsmajoriteten föreslår. Att till varje pris tillföra allmänna ämnen utan anknytning till vad resp. yrke kräver är i grunden en nedvärdering av yrkeskompetensen och de praktiskt inriktade yrkenas status. Regeringen har insett att för den framtida yrkesutövningen krävs att eleven kan redovisa sin kompetens. Det är bra att man kommit till den insikten. En konsekvens härav är då att eleverna i de s.k. karaktärsämnena skall få kompetensbevis, graderade i omdömena godkänd eller inte godkänd. I propositionen anför regeringen: ”Som information om vad eleverna lärt sig och kan är kompetensbevisen överlägsna. Detta sätt att mäta elevernas prestationer och inhämtade kunskaper bör också få en gynnsam effekt på undervisningssituationen.” Däremot underkänner regeringen i propositionen kompetensbevisen som urvalsgrund, eftersom de inte är grupprelaterade. Regeringen vidhåller således explicit tanken om de relativa betygen som enda grund för urval. Detta är dess värre helt följdriktigt med den syn på kunskaper, betyg och urval som socialdemokraterna företräder. Man skall, enligt socialdemokraterna, inte meritera sig genom egna kunskaper utan genom att det görs en jämförelse som endast visar var man står i förhållande till de kunskaper andra har eller inte har. Vi moderater anser att eleverna även i karaktärsämnen bör få ett graderat betyg som ger möjlighet att redovisa väl inhämtade kunskaper och färdigheter. Herr talman! Propositionen om utveckling av yrkesutbildningen i gymnasieskolan innehåller också tankar om en förändring av gymnasieskolans linjesystem. Syftet tycks vara att åstadkomma en organisation, där verksamheten ges en form av breda utbildningar eller breda ingångar, vilka leder över till en senare specialisering. Ett sådant förslag presenterades av gymnasieutredningen 1981. Förslaget avvisades mycket bestämt av remissopinionen, och regeringen föredrog då att inte lägga fram något förslag med denna inriktning. Nu återkommer regeringen bakvägen med ett liknande förslag, som därtill presenteras som ett slags naturlig fortsättning på den försöksverksamhet regeringen vill inleda. Förslaget avser tydligen att bana väg för vad remissinstanserna tidigare avvisat. Vi moderater finner en sådan successiv specialisering vara ett slöseri med tid och resurser. Eleverna vet i allmänhet bäst vad de vill, och endast med en inriktning mot det valda yrket kan studierna ges det djup och den kvalitet som bör eftersträvas. När det gäller elevens status under utbildningen anser utskottsmajoriteten, liksom regeringen i propositionen, att den skall vara elev. Vi moderater förordar att eleven är anställd av det företag som erbjuder utbildningsplats under utbildningstiden. Anställningsförhållandet innebär att eleven blir delaktig på ett sätt som ökar motivation och engagemang. Som anställd kommer eleven att föras in i en arbetsgemenskap på ett naturligt sätt och får klarare uppleva både de formella och de informella regler som gäller på en arbetsplats. Vidare kommer ansvarsförhållandena att bli klarare markerade. Eleven kommer också efter en tid att kunna bidra med en icke oväsentlig produktionskapacitet och bör då erhålla ersättning i förhållande härtill. Ersättningen ökar också motivationen och bidrar därmed till ett bättre utbildningsresultat. Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 16 om anslag till gymnasieskolor förs i de flesta av de moderata reservationerna fram uppfattningar som vi under ett flertal år hävdat. En hel del av reservationernas innehåll har jag redan berört i mitt anförande. Jag skall därför inskränka mig till att något utveckla ett par av dem. När det gäller gymnasieskolans vårdlinje och sociala servicelinje vägrar utskottsmajoriteten att inse att någon form av lämplighetsprövning bör göras. Arbetet med sjuka och gamla är ett mycket grannlaga arbete, och självfallet har många ungdomar svårt att sätta sig in i vad ett yrke inom vårdområdet kräver. De behöver därför få en realistisk bild av vårdarbetet. De måste även själva få besked om de är lämpliga för ett yrke som både fysiskt och psykiskt kräver mycket av sina utövare. Tidigare ingick i utbildningen till sjuksköterska en viss provelevtid innan vederbörande definitivt antogs till utbildningen. Vi anser därför, liksom folkpartiet, att någon form av prövotid som försöksverksamhet bör införas för sökande till vårdlinjen och sociala servicelinjen. Herr talman! Vi moderater har under en lång följd av år föreslagit att valmöjligheterna för elever på de studieförberedande linjerna skall förbättras. Vi kan inte acceptera att endast elever med intresse för idrott och estetiska ämnen skall erbjudas möjlighet att utveckla sina specialintressen genom timplanejämkning. I årets budgetproposition föreslås inrättande av ett särskilt schackgymnasium i Norrköping med motsvarande timplanejämkning. Samma möjligheter måste enligt vårt sätt att se erbjudas elever med intresse för ett läroämne. Sverige har knappast råd att inte ta vara på sina specialbegåvningar också på det teoretiska området. Varför är det så onaturligt att t.ex. inrätta särskilda språkgymnasier? Under alla år som förslaget har framförts har utskottsmajoriteten misslyckats med att presentera ett hållbart motiv för sitt avslagsyrkande. Vi moderater liksom övriga borgerliga partier anser att de resultat som framkommit av SÖ:s utvärdering av den extra undervisningen i svenska för invandrare i gymnasieskolan ger underlag för beslut om att svenska som andra språk skall ha status som ett självständigt ämne i gymnasieskolan. Detta skulle enligt vår uppfattning leda till att fler invandrarelever skulle välja att studera ämnet och att ett mera tillförlitligt planeringsunderlag för bl.a. tjänstefördelning och schemaläggning skulle uppnås. Utskottet har vid sina besök ute i landet uppmärksammat problemen, och vi finner därför majoritetens motiv för avslag inte särskilt starkt. Vi anser vidare att betyg skall avges i ämnet om undervisningen omfattat minst två veckotimmar. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till de reservationer med moderata namn som är fogade till utskottets betänkanden nr 16 och 31. Avslutningsvis, herr talman, vill jag till protokollet anföra, att jag avser att begära votering och rösträkning endast vid ett tillfälle och att detta inte innebär någon gradering av de olika reservationernas vikt. Alla är lika betydelsefulla.

Herr talman! I denna debatt kommer vi att behandla både betänkande nr 16 och betänkande nr 31 från utbildningsutskottet. Jag skall därför begränsa mig till att något beröra de områden jag anser mest angelägna och börjar då med betänkande nr 31. I övrigt yrkar jag bifall till samtliga de reservationer där folkpartiet finns representerat. Det finns flera bevis för att den gymnasiala yrkesutbildningen behöver reformeras. Vårt sofistikerade näringsliv ställer höga krav på sina yrkesarbetare, och de elever som kommit ut med endast tvååriga utbildningar har haft svårt att motsvara de kvalitetskrav som ställts på dem. I andra länder är det vanligt med utbildningar på mellan tre och fem år, något som övriga industriländer infört för flera år sedan. Också i regeringen verkar man omfatta denna åsikt. Det är därför beklagligt att man inte handlar därefter och lägger fram förslag som skall syfta till en reformering. Det enda som blir resultatet av den föreslagna försöksverksamheten är att den i flera år framöver skjuter upp den angelägna förändringen av yrkesutbildningen. Vad propositionen i klartext säger är nämligen följande: Låt oss pröva den här modellen i tre år, sedan utvärderar vi och därefter skall vi överväga om vi skall förändra utbildningen och i så fall hur. För de svenska arbetsgivarna — både privata och offentliga — är denna inställning katastrofal. De kan inte vänta till långt in på 90-talet med att få bättre utbildade anställda. Annars är det faktiskt så att regeringen nu har ett särskilt väl lämpat tillfälle att förändra och förlänga yrkesutbildningarna. Fram till år 2000 sjunker 16-årskullarna med ca 25 96, vilket ger utrymme för just den angelägna förlängningen. I stället föreslår man alltså att en treårig försöksverksamhet skall inledas redan i höst. För folkpartiet, som hävdar att den utbildning samhället erbjuder skall hålla hög kvalitet, är detta oacceptabelt. Kursplanerna är inte färdiga, yrkeslärarna är inte fortbildade, handledare för den företagsförlagda utbildningen är varken utsedda eller utbildade. Inte heller finns det läromedel för en ny utbildning. Samtidigt har 6 000 elever tvingats till att göra ett omval till en linje som de inte kan få särskilt mycket information om. Att mot den bakgrunden tvinga fram en försöksverksamhet är ett svek framför allt mot de elever som blir utsatta för denna dåligt planerade och undermåligt förberedda utbildning. I propositionen skriver statsrådet: ”En bra yrkesutbildning förutsätter tillgång på lärare i tillräckligt antal och med den inriktning och kompetens som kursplanerna ställer krav på. Kraven i fråga om kompetens kommer sannolikt att öka vid bifall till mina förslag till riktlinjer för utvecklingsarbetet. Dessa ställer krav på såväl breddat utbildningsinnehåll som ökad specialisering.” I folkpartiet håller vi helt med om detta men har svårt att förstå varför regeringen då inte drar de rimliga slutsatserna. Propositionens deklarationer borde leda till att planeringen av en ny yrkesutbildning, fortbildning av lärare och utbildning av handledare kommer först och genomförandet därefter.

Svaret blev att ingenting hade hänt. LO:s representant Kent Karlsson svarade t.ex. följande: ”Först vill vi naturligtvis se ett riksdagsbeslut och veta vilka krav som denna reform kommer att ställa på arbetsplatserna. Därefter kan det vara dags att sätta sig ner och förhandla.” Mina forskningar har visat att det fortfarande inte finns några avtal, trots att det endast är tio veckor tills höstterminen börjar. Det klargjordes också att några lokala överenskommelser inte kunde göras förrän centrala avtal kommit till stånd. Sammantaget betyder detta att fundamentala förhållanden för yrkesutbildningarnas genomförande ännu inte är reglerade, vilket allt tydligare visar att folkpartiet hade rätt som föreslog att utbildningarna skulle starta först till läsåret 1989/90 och då i full skala i de utbildningar där de nämnda förberedelserna är klara. Vi anser nämligen att utbildningens kvalitet måste komma i första hand för ungdomarnas skull, även om det råkar vara ett val i höst. Centerpartiet framförde i sin motion likartade farhågor beträffande kursplaner, avtal, handledarutbildning etc. och kom till samma slutsats som folkpartiet, nämligen att försöksverksamhet inte borde starta i augusti. I vanlig ordning har dock centerpartiet vänt kappan efter vinden och tycker nu att försöksverksamhet skall komma till stånd. Jag vill då fråga Larz Johansson: Har ni i centern sådana informationer att ni har fått svar på alla de frågor ni skrev i er motion att ni först ville ha svar på? Herr talman! Det finns ett par områden till som jag vill kommentera. Först gäller det elever med studiesvårigheter. För många skoltrötta eller yrkesobestämda elever är det en stor självövervinnelse att efter nio år i grundskolan välja en mycket praktisk tvåårig yrkesinriktad linje. Att få dessa elever att nu välja en treårig linje, där 50 96 av utbildningen består av det som de var trötta på redan i grundskolan, blir förmodligen omöjligt om skolan å sin sida inte är utomordentligt flexibel. Vi har föreslagit flera åtgärder som skulle hindra dessa elever från att avstå från utbildning. En är att ge eleverna möjlighet till etappavgång efter två år men med rätt att komma tillbaka för det tredje året. Ett annat förslag är att det också skall vara möjligt att läsa de allmänna ämnena i modulform om man är mer motiverad att läsa dem vid ett senare tillfälle i utbildningen. Erfarenheten visar nämligen att elever som arbetat en tid med de yrkesspecifika ämnena får klara och handfasta bevis för att de allmänna ämnena ofta är en förutsättning för att man skall klara de yrkesspecifika. Ett tredje förslag är att resurserna till kommunernas uppföljningsansvar skall knytas närmare gymnasieskolan så att det blir kortare väg mellan utbildning och andra aktiviteter och för att få bort stämpeln av ”problemcentrum” från verksamheten. Regeringen har aviserat en översyn. Det är bra, men vi anser att riksdagen bör uttala att denna översyn bör ha inriktning på de linjer som vi har angivit. De här beskrivna förslagen syftar alla till att få en obeslutsam eller skoltrött elev att välja utbildning i stället för att inte göra någonting. Då måste skolan visa maximal flexibilitet, anser vi. Tyvärr instämmer inte de andra partierna i detta resonemang. I fråga om betänkande 16 vill jag framför allt beröra frågan om intresseval. Vi har diskuterat den frågan många gånger här i kammaren, men varje gång har vi mött ett totalt motstånd från socialdemokraterna, kommunisterna och centerpartiet — ja, inte när det gäller elitidrottare förstås eller, vilket numera gäller, de elever som vill spela schack. Gymnasieskolan är ju nu en skola som omfattar praktiskt taget alla ungdomar från 16 års ålder och upp till 19-20 års ålder. Det ställs alltså helt andra krav på gymnasieskolan nu än tidigare, då den huvudsakligen var en förberedelse för fortsatta studier på fackhögskolor och universitet. Vårt krav på att alla ungdomar skall få utnyttja det s.k. hemortsalternativet, med fem veckotimmar avsatta för ett specialintresse, möts alltid med argumentet att den modellen tillkom för att också elitidrottande ungdomar skulle få gymnasieutbildning. Jag tycker att den här modellen är bra, men jag kan inte förstå varför inte alla ungdomar skall ges motsvarande möjligheter, om de har ett specialintresse. Varför skall inte en elev som är speciellt intresserad av språk, matematik, samhällskunskap eller kemi kunna specialstudera sitt ämne på hemorten? Vad är det i den centersocialistiska ideologin som ligger till grund för tanken att elitidrottare och schackspelare skall favoriseras? Statsrådet har på flera ställen i proposition 102 talat varmt för jämställdhetssträvandena inom gymnasieskolan. Mot den bakgrunden vill jag fråga Lennart Bodström: Är statsrådet medveten om att favoriseringen av elitidrottare gravt motverkar jämställdhetsarbetet? När man studerar statistiken över dem som deltar i de olika aktiviteterna, finner man att så är fallet. Snart måste väl såväl regeringen som centern och kommunisterna inse att Sveriges behov av elitidrottare inte är gränslöst och att också de som har andra intressen behöver stöttas. Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om svenska som andraspråk. Skolöverstyrelsen har gjort en utvärdering av den extra undervisningen i svenska i gymnasieskolan. Som ett resultat därav har skolöverstyrelsen i årets petita föreslagit att svenska 2 skall ha status som självständigt ämne. En sådan åtgärd skulle bl.a. medverka till den kvalitetshöjning som ligger i att man fastställer studieplan och antal veckotimmar för ämnet samt att man sätter betyg. Vi i folkpartiet tycker att det är bra, och vi beklagar att utskottsmajoriteten inte vill instämma. Herr talman! Sammanfattningsvis yrkar jag bifall till de reservationer där folkpartiet finns med. Men jag vill också upprepa mina frågor till statsrådet Bodström: